Herr talman! Näringsutskottets betänkande 9 angående stöd för oljeersättningar och investeringar inom energiområdet handlar om mycket pengar. Vad gäller oljeersättningsprogrammet är det fråga om sammanlagt 1650 000 000 kr. i form av villkorliga bidrag och lånegarantier. Den föreslagna uppföljningen av 1983 års investeringsprogram på energiområdet handlar om ett statligt stöd på ytterligare 300-400 milj.kr. Det är alltså inga småsummor det rör sig om. Dessutom behandlas i betänkandet förslag om vissa avgiftshöjningar på olika energislag för att finansiera energiforskning, åtgärder mot försurning samt utvecklingsinsatser på oljeersättningsområdet. De energislag som drabbas av avgiftshöjningar är olja, bensin, kol och kärnkraftsel. I sina grunddrag innebär dessa förslag från regeringen inte så mycket nytt. Oljeersättningsprogrammet går tillbaka till 1980. De särskilda investerings satsningarna på energiområdet inleddes förra hösten, när den socialdemokratiska regeringen trädde till. Satsningen på energiinvesteringar som ersätter olja var en av de programpunkter som vi socialdemokrater ansåg viktiga vad gäller att öka sysselsättningen och minska importen. Sakligt sett kan man säga att det statliga stödet till oljeersättning nu går in i ett mognadsskede. Satsningarna har tidigare med nödvändighet varit något vildvuxna. Det gällde att pröva sig fram i utvecklingshänseende. Men nu börjar programmet löpa allt bättre. Det är en slutsats man kan dra. Oljeersättningsinvesteringarna börjar nu ge väsentliga bidrag till minskningen av den svenska oljenotan. Det nya investeringsprogrammet på oljeersättningsområdet kommer att ge ännu mer avkastning i form av minskade oljebehov, eftersom målsättningen nu är att med större kraft än tidigare inrikta det statliga utvecklingsstödet på sådana projekt som ligger långt fram i oljeersättningskedjan. Det som redan är kommersiellt intressant, utan statligt stöd, får helt naturligt inte längre något bidrag. Det är således slut med utvecklingsstödet till sådant som får betraktas som färdigutvecklat och som inte har gett de önskade resultaten. Det nya energistödsprogrammet kännetecknas alltså av uppstramning och prioriteringar och inte, vilket bl.a. centern föreslår i sina motioner, en utspridning. Vi har också en annan motpol, nämligen moderaterna, som vill ha ett totalt slopande av det statliga stödprogrammet på detta område. De är inte intresserade av utveckling av ny energiteknik för att minska behovet av importerad olja. F. ö. går den stora skiljelinjen i dessa frågor fortfarande mellan moderaterna och centerpartiet — ett nog så intressant politiskt faktum. Inriktningen av den socialdemokratiska energipolitiken är alltså i sina olika delar helt klar: Minskat oljeberoende i enlighet med 1981 års energipolitiska beslut samt på sikt kärnkraftens avskaffande, när de tolv reaktorerna har tjänat ut. Därutöver tjänar satsningarna på energiinvesteringar för att ersätta olja syftet att öka sysselsättningen. Utskottet föreslår nu, som jag sade inledningsvis, ett fullföljande av 1983 års investeringsprogram. Det innebär ytterligare stöd till bl.a. förbränningsanläggningar som eldas med torv och inhemska bränslen, ytterligare stöd till fjärrvärmedistribution, dels inom storstadsregionerna, dels genom det sammankopplingsstöd som nu införs. Dessutom är det fråga om ett nytt bidrag när det gäller skogsterminaler, som separerar skogsråvara och bränsleråvara. Det är en viktig punkt. Det bidraget innebär att man förhoppningsvis kan få slut på den ständiga striden mellan olika intressenter på det här området. Det borde, tvärtemot vad de borgerliga partierna säger i sina reservationer, vara ett stöd också för de intressen som arbetar för att vi skall kunna ta ut mer bränsleråvara ur den svenska skogen utan att för den skull skada skogsindustrin. Därför är vi i näringsutskottets majoritet förvånade över att man har lagt en reservation på denna punkt. Dessa stridigheter mellan olika intressen var ett ständigt problem under den borgerliga regeringstiden. Under de sex år som de borgerliga satt i regeringsställning gjorde de ingenting. Här föreligger nu ett förslag, och vi hade förhoppningen att det skulle bli slut på intressemotsättningarna — men så går de borgerliga partierna, framför allt centern, emot förslaget på den här punkten. Vi är förvånade, men vi tror ändå att intresset ute bland dem som närmast är berörda kommer att vara positivt. Sedan är det fråga om stöd för installation av värmepumpar utom när det gäller frånluftspumpar — vi har klart kunnat konstatera att de redan är lönsamma, och det finns ingen anledning att i det läget ödsla statliga pengar. Vi vill också ha stöd till mindre solvärmeanläggningar, till utnyttjande av industriell spillvärme, till temporärt utnyttjande av elvärme samt till byggande av små vattenkraftverk. Jag har velat göra denna uppräkning därför att det i den energipolitiska debatten flitigt förekommer påståenden, inte minst från centerns sida, om att socialdemokratin inte är intresserad av de inhemska bränslena och deras utveckling framöver så att de når ett kommersiellt stadium. Det är alltså precis tvärtom. Med det här nya stödprogrammet markeras det ytterligare. Talet som man ibland för om att socialdemokratin enbart är intresserad av att ersätta olja med kol har alltså ingen motsvarighet i verkligheten — det är en direkt vrångbild som centern nu åter försöker sprida. Jag har sagt det förr, och jag säger det en gång till, Ivar Franzén — socialdemokratin står helt bakom den försiktiga kolintroduktion som formulerades i 1981 års Fälldinska energiproposition. Inte ett ton över detta program fram till 1990 kommer vi att förorda. Vi står alltså fast vid den försiktighet som Fälldin formulerat på det här området, och det borde ju vara en garanti för Ivar Franzén. Därför hoppas jag att vi i fortsättningen skall slippa påpekanden av det slag som Franzén gjort i den här debatten. Herr talman! Tiden går snabbt den här sista dagen av riksdagens höstsession. Jag vet inte om jag med hänsyn till det skall bry mig om att kommentera de olika reservationerna i utskottsbetänkandet. Det är inte så få reservationer — det är 38. Jag skulle självfallet kunna ägna rätt mycket tid åt dem.

De är där lika splittrade som någonsin tidigare. Man kan dra ytterligare en slutsats av detta, herr talman, och det är att utan en socialdemokratisk regering hade det inte blivit särskilt mycket av energipolitik och satsningar på oljeersättningsinvesteringar. Det hade heller inte — med tanke på den oenighet som föreligger mellan de tre borgerliga partierna — blivit särskilt mycket av förberedelser för kärnkraftens avskaffande. Jag tror att det är viktigt att stryka under det. Bl. a. på det här området är den borgerliga oppositionen helt enkelt icke regeringsduglig. Med detta, herr talman, vill jag än en gång yrka bifall till utskottets hemställan i näringsutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! Lennart Pettersson talar om uppstramning i energipolitiken när det gäller oljeersättning och ställer det i motsats till den decentralisering och likabehandling som centern pläderar för. Det sätter han rubriken ”utspridning” på. För socialdemokraterna är tydligen centralisering och koncentration uppstramning, medan decentralisering och likabehandling är utspridning. Jag vill gärna notera det till protokollet. Lennart Pettersson säger vidare att skiljelinjen går mellan moderaterna och centern. Jag skall inte förneka att vi på många punkter har olika meningar. Men jag vill gärna konstatera att tack vare att socialdemokraterna — och det noterar vi med stor tillfredsställelse — på punkt efter punkt börjar ansluta sig till de förslag som centern tidigare har framlagt, så minskar bevisligen klyftan mellan oss. Det är inget negativt med det. Samtidigt tror vi Nr 55 dock att det finns en konstruktiv bas för ett samarbete också med högersidan. Lennart Pettersson är överraskad över att vi går emot terminaler. I mitt första anförande sade jag att terminaler tyvärr inte främjar avsättningen av skogsbränsle. De slår i stället sönder ett väl fungerande leveransoch transportsystem. Det kommer att bli ungefär samma snedvridningar som ni åstadkommit med ert 25-procentiga torvbidrag. Det hade varit tacknämligt om vpk inte låtit lura sig, utan vi i stället hade fått den majoritet som behövts för att kunna satsa på avsättning av skogsbränsle och inte ett slags illa funnen koncentration av skogsbränsle. Lennart Pettersson säger att Thorbjörn Fälldin har rekommenderat denna kolintroduktion. I den energibalans som vi gjorde påvisade vi, precis som Nic Grönvall sade, möjligheter utifrån gemensamma bedömningar. I dag kan vi tillsammans konstatera att kol inte behövs. Varje krona som investeras i kolreningsanläggningar kommer inom en ganska kort period att visa sig vara felinvesterad. Det förhindrar ett bättre utnyttjande av inhemska bränslen, framför allt skogsbränsle. Men i lika hög grad förhindrar det en positiv utveckling av värmepumpstekniken, tillvaratagande av gratisenergi och spillvärme i olika former. Tänk om på dessa punkter, Lennart Pettersson! Då kan vi tillsammans åstadkomma en konstruktiv energipolitik.
Herr talman! Lennart Pettersson konstaterar att stödinsatserna för att ersätta oljan och investeringarna på energiområdet gäller mycket stora pengar. Det kan jag helt instämma i. Men, Lennart Pettersson, just mot den bakgrunden tycker vi att det inte är vidare bra att det saknas ekonomiska redovisningar på inkomstsidan. Vi har efterlyst en klarare redogörelse för om vissa skatter och avgifter verkligen är energiekonomiskt motiverade och inte är ett sätt att förstärka statskassan helt allmänt. Under utskottsarbetet har vi inte fått dessa frågor besvarade. Det har bl.a. resulterat i att vi säger nej till en höjning av bensinskatten. Det ser allvarligt ut, när man i en sådan här stor och omfattande proposition saknar ordentliga ekonomiska beräkningar och redovisningar.
Herr talman! Jag hade inte tänkt ge några långa repliker, men jag måste gå upp och bemöta Lennart Pettersson, när han låter påskina att det är tack vare socialdemokraterna som man kommer att kunna avveckla kärnkraften. Det är väl ändå att bita huvudet av skammen. Som jag sade i mitt första anförande är det bra att socialdemokratin i regeringsställning, dess energiminister Birgitta Dahl och andra har lämnat de extrema ståndpunkter som ni intog i energikommissionen, i konsekvensutredningen och i alla andra uttalanden under de år som debatten pågick. Det hade emellertid varit väldigt bra, om vi inte hade laddat några fler reaktorer än de sex som var i drift när debatten pågick. Fler hade vi inte 9” behövt. Då hade vi nu haft ett bättre läge. Det hade varit mycket lättare att avveckla sex kärnkraftverk än tolv. Dessutom är de sex sista ungefär dubbelt så stora som de sex första i fråga om kapacitet. Litet mer ödmjukhet tycker jag ändå att Lennart Pettersson och andra socialdemokrater kunde visa i denna debatt i stället för att göra sig till företrädare för någon slags kärnkraftsavveckling. Såsom har sagts här från centerhåll var det ni och moderaterna som med benäget stöd av folkpartiet en gång i tiden drev fram det kärnkraftsprogram som vi nu lider av. Litet mer ödmjukhet vore väldigt passande.
Herr talman! Till Oswald Söderqvist vill jag säga att vi står fast vid linje 2 när det gäller kärnkraftsavvecklingen. De tio kärnkraftverk som nu är i drift gör mycket god nytta. De sparar många sköna miljoner kronor i minskad oljeimport för Sverige. Även de två reaktorer som startar 1985 kommer att fylla den funktionen. Det är jag övertygad om. Samtidigt har vi självfallet vår uppmärksamhet klart inriktad på säkerhetsfrågorna. För samtliga företrädare för oppositionen här i dag vill jag bara i all försynthet peka på den handlingsförlamning som rådde i fråga om energipolitiken under de borgerliga åren, vilket hade negativa verkningar för Sverige. Den handlingsförlamningen gäller uppenbarligen fortfarande med tanke på de olika handlingslinjer som varje oppositionsparti nu för fram. Ingenting i de inlägg som har gjorts här i dag talar för att herrarna skulle kunna komma bättre överens i regeringsställning. Socialdemokratin däremot är bärare av en konstruktiv energipolitik. F. n. finns inga egentliga alternativ till den socialdemokratiska energipolitiken. Det är möjligt att det i en framtid kan bli så att man samlas mera också på den borgerliga kanten. Men f. n. råder det bara ett enda stort gräl er emellan på det energipolitiska området. Exemplen på detta är många. Ett är — och det borde vara uppenbart t.o.m. för Ivar Franzén när han försöker släta över — att moderaterna konsekvent säger nej till hela utvecklingsprogrammet på oljeersättningsområdet, medan ni snarare trycker på i den riktningen att ni vill ha mer pengar och mer styrmedel av olika slag. Den kritik som jag fick av Nic Grönvall för att socialdemokratin skulle vara förtjust i planhushållning på det här området kan jag i så fall i hög grad skicka vidare till centerpartisterna; de är inte särskilt dåliga på den punkten heller. Vi håller fast vid Fälldinregeringens försiktiga kolintroduktion och har skärpt de miljökrav som den ursprungligen förde fram. Det är självklart att kommer inte miljökraven att uppfyllas, så måste vi dra ner både på den försiktiga kolintroduktionen och på den satsning på inhemska bränslen som vi annars hade tänkt oss men som också skulle vara problematisk ur miljösynpunkt. Herr talman! Med detta ber jag än en gång att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 9.
Herr talman! Låt mig först konstatera att centern inte vill ha mer pengar till oljeersättning, utan bättre använda pengar. Det är bara att läsa innantill för att inse det. Låt mig sedan konstatera att det var socialdemokraterna som med stöd av moderaterna sade nej när mittenregeringen lade fram förslag om skärpta krav vid eldning med kol. Den meriten kan tyvärr inte Lennart Pettersson tillskriva sig. De två ytterligare kärnkraftsreaktorerna 11 och 12 kommer att göra nytta, säger Lennart Pettersson.

Jag vill ge socialdemokraterna och deras regering den komplimangen —- om den nu kan uppfattas som en sådan — att den handlingskraft ni har visat har betytt enormt snabba kast i energipolitiken som har försvårat för dem som har att besluta i energifrågor. Från att tala om 25 stora koleldade anläggningar, ingen kolskatt, omfattande stöd till torvanvändning och ytterligare byråkrati kring skogsbränsle har ni nu gått in litet mer på centerns linje att ta bort momsen och även på annat sätt försöka gynna de inhemska bränslena i form av skogsbränsle. Detta uppskattar vi — jag har sagt det tidigare — men vi hade tyckt att det varit ännu bättre, om vi redan hösten 1982 hade kunnat komma fram till dessa gemensamma ståndpunkter. Det skulle ha besparat oss onödiga investeringar i koleldningsanläggningar, det skulle ha inneburit att många som i linje med energibeslutet har satsat på skogsbränsle inte hade haft så stora bekymmer som de har fått genom socialdemokraternas hanterande av frågan. Nu försöker Lennart Pettersson tala om motsättningar inom borgerligheten, men på punkt efter punkt kan jag visa hur det är moderater och socialdemokrater som har gjort gemensam sak. Ni har ju detta med centralisering och koncentration gemensamt, och det kan inte döljas ens med vackra ord.
Herr talman! Som jag sade i mitt första anförande, är det som är bra i socialdemokraternas energipolitik i dag, Lennart Pettersson, det som ni har tagit över från linje 3 och kärnkraftsmotståndarna — Ivar Franzén har också berört det alldeles nyss. Ni har gått med på att släppa fram inhemska bränslen. Ni har börjat tala mer och mer om alternativ. Jämför det med vad ni sade för fem år sedan. Då var ju sådant bara strunt, för att inte ta till ännu värre uttryck. Därför tycker jag att det är dåligt av er att nu försöka inhösta att det är socialdemokratin som har drivit fram att kärnkraften skall avvecklas och sådana saker. När det gäller kärnkraftselen säger Lennart Pettersson: Tänk, så mycket olja vi har sparat på det! Men vi vet allihop att det är marginellt det som har sparats genom att el har körts in i värmesystemen. De stora besparingsåtgärderna har gjorts genom att folk dragit ner förbrukningen, att industrin har dragit ner sin förbrukning och framför allt att vi har fått in ersättningsbränslen. Den oljeersättning som skett genom kärnkraftselen är mycket marginell i förhållande till den pott som har sparats. Vi kommer att få oerhört stort besvär med att placera den elkraft som nu kommer att produceras i de två nya reaktorerna. Redan släpper vi ut massor av vatten förbi våra vattenkraftsturbiner. Hela förra sommaren stod många av våra stora vattenkraftverk med öppna portar därför att man inte kan stänga av kärnkraftverken — däremot går det att släppa ut vattnet. Bara en sådan sak är ju avslöjande i det här sammanhanget. Om ni för fem år sedan hade haft den förståndiga inställning som ni visar här i dag, skulle vi ha haft ett mycket bättre energipolitiskt utgångsläge. Vi skulle ha tjänat massor av pengar, vi skulle ha sluppit problem med avfall från kärnkraftsreaktorerna osv. Kom inte här och säg att det är ni som genomdrivit de positiva åtgärder som vidtagits. Ni har ju hela tiden drivit den motsatta linjen, och det får vi lida för allihop.

Herr talman! I skatteutskottet har det länge rått enighet om att specialdestinering av skatter bör undvikas. Utskottsmajoriteten har också erinrat om det i sitt yttrande till näringsutskottet men redovisar sedan en enligt min uppfattning föga heroisk inställning, att man f. n. inte vill motsätta sig att de angivna ändamålen avgiftsfinansieras på sätt som föreslagits. I moderata samlingspartiet har vi den uppfattningen att det vore önskvärt om skatteutskottet ville hävda sin uppfattning om specialdestinerade skatter mera konsekvent och med större tyngd. I skatteutskottet föreligger också enighet om behovet av en klarare gränsdragning mellan skatter och avgifter. Det är inte bra som det är nu. Förra veckan fattade riksdagen beslut om energiskatter, och i dag skall beslut fattas om avgifter som i stor utsträckning egentligen är skatter. Nic Grönvall beskrev i sitt inledningsanförande svårigheterna att få någon överblick över både kostnader och effekter av de statliga insatserna på energiområdet, och den luddiga gränsdragningen mellan skatter och avgifter underlättar ju inte att få en bättre överblick. När det gäller effekterna kan man tillägga att vi redan har fått ytterligare en proposition som har prispåverkande effekter på energiområdet. Jag tänker på proposition nr 71 om nya förfaranderegler för punktskatter. Om den propositionen bifalls, får det ränteeffekter som har prishöjande verkan på energiområdet av bortemot en kvarts miljard. Det är alltså i högsta grad önskvärt med fortsatta ansträngningar att finna vägar som kan underlätta en bättre överblick på det här området. Nr 55 Med det vill jag instämma i de yrkanden som Nic Grönvall tidigare har

Stöd för oljeersätt Herr talman! Jag kommer under några minuter att inskränka mig till att ning och investebehandla det avsnitt i näringsutskottets betänkande 1983/84:9 som behandlar — ,;, gar inom energivärmepumpar. området Värmepumpstekniken, som utvecklats under den senaste femårsperioden, har under 1983 blivit såväl tekniskt som kommersiellt accepterad som en energibesparande och oljereducerande teknik. I regeringens proposition 62 föreslås ett bidrag på 15 96 för att stimulera till ökade investeringar i värmepumpar. Detta är en riktig åtgärd. Det är nödvändigt med någon form av stimulans om vi skall kunna pressa ned landets totala oljekonsumtion. Det är emellertid litet förvånande att en typ av värmepumpar har undantagits från detta investeringsbidrag med motiveringen att dessa pumpar är så ”lönsamma”. Det är av den anledningen som vi har väckt motion 1983/84:176, vari vi påtalar behovet av en likabehandling av värmepumpar oavsett vilken idé de är uppbyggda på. Den typ av värmepump som är byggd på idén att frånluft återanvänds kommer genom det av regeringen föreslagna undantaget att diskrimineras. Jag vet inte, herr talman, vilka parametrar som man har använt för att komma fram till att lönsamheten på en frånluftsvärmepump skulle vara så mycket bättre än på andra typer. Vid lönsamhetsberäkningar bör man använda sig av två faktorer, dels tillförd energi i kWh ställt mot utvunnen energi i kWh, dels investeringskostnad gentemot besparing i uppvärmningskostnad. Använder man sig av dessa parametrar, blir skillnaderna i lönsamhet marginella. Gjorda mätningar för att klarlägga lönsamheten på olika typer av värmepumpar har kommit till detta resultat.

Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motion 1983/84:176.

Herr talman! Det är glädjande att Nils Nordh har tagit upp problemet med värmepumpar, som också jag kommer att uppehålla mig vid. Det är också 101 bra att Göran Persson instämmer. Vilka som är regeringsdugliga inom det socialdemokratiska partiet får de själva klara ut. Regeringen föreslår fortsatt stöd vid installation av värmepumpar. Det tycker vi inom folkpartiet är bra. Värmepumparna är en energianordning som kräver en relativt hög installationskostnad. Den kompenseras dock senare under åren av en lägre energiförbrukning och därmed lägre kostnader. Dessa höga installationskostnader verkar emellertid avskräckande. Därför är ett stöd befogat. Folkpartiet har i motion 183 krävt att stödet vid installation av värmepump skall vara lika oavsett vilken funktionsprincip som gäller. Vi menar alltså att även värmepumpar som arbetar enligt frånluftsprincipen skall ha stöd. Bostadsutskottet har resonerat likadant i sitt yttrande till näringsutskottet. Bostadsutskottet avstyrker dock förslaget av ekonomiska skäl. Näringsutskottet har sedan gått på avslagslinjen. Motivet sägs vara att värmepumpar som arbetar enligt frånluftsprincipen är mer lönsamma än dem som tar energin ur ytterluften. Men med detta resonemang fastlägger utskottsmajoriteten en princip som är helt orimlig. Inom en och samma teknikgren skall staten genom stödåtgärder missgynna den bästa lösningen. Konsumenterna skall alltså stimuleras ekonomiskt att köpa system som i en framtid kommer att förbruka mer energi än de optimala systemen. Herr talman! Statens stöd får rimligtvis inte utformas så att det ökar energiförbrukningen i landet. Jag yrkar därför bifall till reservation 13.
Herr talman! Låt mig försöka att göra ett mycket kort klarläggande. Lönsamheten i en värmepumpsinstallation är beroende dels på den värmefaktor som kan uppnås, dels på installationskostnad räknad per producerad energienhet. Vad avser frånluftsvärmepumpar är värmefaktorn i allmänhet betydligt högre och installationskostnaden lägre än för t.ex. ytjordsvärmeoch ytterluftsvärmepumpar. Detta ger generellt frånluftsvärmepumparna en bättre lönsamhet. Det finns emellertid undantag, såsom när det krävs omfattande nyinstallationer av luftkanaler. Men det kan starkt ifrågasättas om en frånluftsvärmepump i sådana fall är den bästa lösningen. En balanserad ventilation med effektiv värmeåtervinning bör i stället övervägas. Detta alternativs konkurrenskraft bör inte försämras genom att ett ensidigt stöd ges till frånluftsvärmepumpar. Det statsfinansiella läget talar för en återhållsamhet i bidragsgivningen. Viktigt är därför att inte lämna bidrag som kan få icke önskvärda styreffekter. Om bidrag till frånluftsvärmepumpar skall rymmas inom ramen för nu föreslagna medel är risken stor att den totala investeringen i värmepumpar minskar, vilket skulle vara till nackdel för alla parter.
Herr talman! Om det som Ivar Franzén anför beträffande lönsamheten då det gäller frånluftsvärmepumparna råder det en ganska rejäl oenighet. Därför menar vi att man inte skall rubba marknadsekonomin på detta område. Det är helt orimligt att staten ger stöd som kommer att innebära att man ökar energiförbrukningen i landet.
Kammaren övergår nu till att debattera finansutskottets betänkande 10 om riksdagens revisorers rätt att granska statlig verksamhet som bedrivs i bolagsform m.m.
Herr talman! Mycket skulle kunna sägas — litet skall sägas.

Herr talman! Vi har under utskottsbehandlingen i höst kunnat konstatera att det är precis vad som rent faktiskt har skett. Statens förhandlare har försatt riksdagen i en sådan situation att riksdagens handlingsfrihet har gått förlorad. Vi moderater har mot bakgrund av detta inte velat motsätta oss propositionens huvudinnehåll men har i ett särskilt yttrande påpekat det mycket klandervärda i att riksdagen på detta sätt ställs utanför den egentliga beslutsprocessen. Jag skall till slut också säga att vi i reservation nr 6 har konstaterat att någon egentlig grund för att staten skall efterge sin fordran på Swedegas inte finns. Jag yrkar bifall till denna reservation. Med hänsyn till det som har inträffat under projektets genomförande och den brist på information som har lett till ätt riksdagen nu kan uppfatta sig ha ställts utanför den egentliga beslutsprocessen, har vi i reservation 8 yrkat bifall till ett motionsyrkande av innebörd att riksdagen i fortsättningen skall hållas fortlöpande informerad om projektets förlopp och utfall. Jag yrkar bifall till denna reservation.

Herr talman! Majoriteten måste ha missuppfattat centerns förslag när det gäller hur styrelsen i Sydgas skall vara sammansatt och vilka omröstningsregler som skall gälla. Vad vi vänder oss emot är att en enskild statlig ledamot skall få vetorätt i en lång rad frågor. Vi har aldrig ifrågasatt att de regionala representanterna skulle kunna ”köra över” statens representanter, om de gemensamt har en avvikande mening. Det är viktigt att få detta klarlagt. Miljöfrågorna tränger sig på oss med förnyad kraft. Försurade sjöar och omfattande skogsdöd är skrämmande påminnelser om hur hårt vi belastar vår miljö. I detta läge kan vi knappast överskatta värdet av miljövänlig energi. Naturgasen är miljövänlig, och det är ett bärande motiv för att sänka energiskatten motsvarande 50 2 av oljeskatten. Totalkostnaden för samhället kommer sannolikt ändå att tala för gasanvändning. Centern vill med detta också skapa ekonomiska förutsättningar för en utökning av Sydgasprojektet, i första hand till Sydhalland, där så stora konsumenter som t.ex. Halmstads Järnverk och Pilkington är mycket intressanta kunder. Med centerns skatteförslag blir det ekonomiskt möjligt för näringsliv och kommuner att utöka Sydgasprojektet med mycket positiva miljöeffekter som följd. Beträffande Vattenfalls förvärv av Swedegas vill jag säga att vi i centern är medvetna om att Vattenfall kommer att ha en överskott på resurser, som i något mån kan utnyttjas i gasverksamheten. Därför har vi lagt alla våra betänkligheter mot förvärvet — och de är många — åt sidan och biträtt förslaget. Centern kan däremot inte se några som helst bärande skäl för att avskriva de 113 miljoner som är statens fordran i Swedegas. Centern vill genom en rimlig beskattning skapa en tillfredsställande ekonomi för naturgasen. Med detta utgångsläge måste det vara naturligt att statens fordran skall kvarstå och återbetalas när det finns ekonomiskt utrymme. Till dess bör fordran enligt vår uppfattning kvarstå som räntefritt lån. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer där Per-Ola Erikssons och mitt namn finns med.

Herr talman! Vpk stöder regeringens förslag om Sydgasprojektet och de medel som behövs för det. Vi anser att huvudfrågan skall gälla antingen att säga ja till en viss introduktion av naturgas i det svenska energisystemet eller att säga nej. Säger man ja och anser att vi i framtiden skall ha naturgas som ett komplement till övriga importerade energikällor, är det bättre ju förr man kan komma i gång med en utbyggnad av ett naturgasnät. Därför är det bra att Sydgasprojektet genomförs, och vi ser fram emot en utbyggnad av också ett Västgasnät såsom det var tänkt från början. Däremot är vi tveksamma till Vattenfalls roll i den här som i så många andra frågor inom energipolitiken. Vi kommer liksom i fjol att återkomma till detta under den allmänna motionstiden. Vattenfall har i den svenska energipolitiken mer och mer blivit något av en spindel som lägger sig över alla beslut och som i många avseenden styr i energipolitiken, långt utöver vad som beslutats i det här huset och också i andra demokratiska och parlamentariska församlingar av olika slag. Därför tycker vi att det är mycket olyckligt att det inte har redovisats några som helst skäl till varför Swedegas skall överföras från Svenska Petroleum till Vattenfall. Vattenfall har inget intresse av att satsa på naturgasintroduktion. Där satsar man på kärnkraft i första hand och driver den frågan. Vattenfall har effektivt dumpat elpriserna på marknaden och på det sättet motarbetat både Sydgasprojektet och annan naturgasintroduktion i Sverige. Därför motsätter vi oss att Vattenfall skall överta Swedegas och anser att Swedegas mycket väl kan vara kvar under Svenska Petroleums översyn och styrning. Det har inte framförts några goda argument för att just Vattenfall skall överta också den biten av den svenska energiförsörjningen. Vi skulle mycket väl kunna tänka oss att man avskriver de fordringar som staten kan ha på Swedegas för att därigenom underlätta naturgasinförandet. Men om Vattenfall skall överta Swedegas behövs inga avskrivningar, för Vattenfall har tillräckligt med pengar för att kunna genomföra ett övertagande. Frågan om skatt på naturgas har tagits upp här, och vi stöder självfallet all skattelindring för naturgasen som energikälla, eftersom vi anser att den behöver prioriteras och att den behöver stöd.

Herr talman! De avtal som Fälldinregeringen på sin tid slöt om introduktion av naturgas i Sverige i form av dets.k. Sydgasprojektet var inga bra avtal. Leveransavtalet med Danmark band upp Sverige hårt i ett läge, då olika energislags priser och framtidsutsikter var oklara. Utåt utlovades dock ett betydande ekonomiskt överskott på projektet. Avtalet med de sydvästskånska kommunerna och Sydkraft, som skulle ha hand om distributionen på lokal nivå, blev också dåligt för staten. Staten skulle enligt 1980 års avtal stå för all förlusttäckning utan att ha något egentligt inflytande över de faktorer som påverkade det ekonomiska resultatet. Den reviderade kalkyl som gjordes 1982 visade helt andra siffror än det överskott på, i nuvärde, över 500 milj.kr. som tidigare hade förespeglats. Det var i stället fråga om en resultatförsämring på 1,5 miljarder kronor. Det blev därför den socialdemokratiska regeringen som fick ta på sig ansvaret för att försöka hitta en lösning som innebar att Sydgasprojektet om möjligt skulle kunna fullföljas. Lösningen blev det reviderade avtal mellan staten och de skånska intressena som riksdagen i dag har att fatta beslut om. Ett brytande av avtalet med danskarna och därmed en nedläggning av projektet skulle vara ett klart sämre alternativ med tanke på det tvångsläge som den svenska staten befann sig i genom de tidigare ingångna avtalen med danskarna. Det nya avtalsförslaget innebär att Sydgasprojektet räddas kvar med rimliga utsikter att uppnå en viss lönsamhet. Det är nu inte längre staten som tar hela den ekonomiska risken, utan hälften av denna tas över av kommunerna och Sydkraft. Statens motprestation blir att gå in med vissa ekonomiska bidrag och andra ekonomiska lättnader. Om de inhemska oljepriserna inte stiger i en viss takt utöver den internationella oljeprisutvecklingen, kan det bli fråga om ytterligare ekonomiska tillskott till Sydgasprojektet från statens sida. Slutligen är det numera beslutat att naturgasen inte skall beskattas efter sitt energiinnehåll utan att en rabatt på 25 96, en miljörabatt om man så vill, skall utgå i förhållande till oljebeskattningen. Skattereduktionen gäller även för eventuellt tillkommande naturgasprojekt. Men övriga ekonomiska bidrag är enligt propositionen att betrakta som specifika för Sydgasprojektet. Detta synsätt från energiministerns sida överensstämmer helt med näringsutskottets uttalande i våras, där det betonades att naturgasintroduktion måste ske på kommersiellt lönsam grund, men att Sydgasprojektet måste bedömas i särskild ordning, eftersom staten redan var bunden genom oförmånliga avtal. Genom riskdelning, reviderade avtal, vissa ekonmiska bidrag och lättnader samt den lägre naturgasskatten får Sydgasprojektet bedömas ha någorlunda hyggliga förutsättningar att uppnå ekonomisk lönsamhet. Ur Malmöhus läns synpunkt är gasprojektet mycket välkommet, eftersom det innebär investeringar på över 1 miljard kronor. Det betyder ökad sysselsättning, inte minst i form av byggoch anläggningsarbeten på en arbetsmarknad som under de borgerliga åren har drabbats hårt i form av ökande arbetslöshet och industriutslagningar. Och det tar som bekant tid att vända på denna utveckling. För Sverige innebär Sydgasprojektet dessutom en kunskapsbas på gasområdet som då skulle byggas upp och bli till nytta, och naturgasens allmänna konkurrensläge i förhållande till övriga energislag skulle komma att förbättras längre fram. Jag vill sluta med några kommentarer till reservationerna i betänkandet. Låt mig då börja med konstatera att moderaterna har frångått sitt motionskrav att Sydgasprojektet eventuellt skulle läggas ned. Som de själva konstaterar i sitt särskilda yttrande är det inte realistiskt. En nedläggning är, efter de revideringar som skett, ett ekonomiskt klart sämre alternativ än att fullfölja projektet. När det gäller de ytterligare sänkningar av skatten på naturgas som centern och vpk förordar i reservationerna 2 och 3, beslutade ju riksdagen så sent som i förra veckan i dessa frågor. Det finns inte någon anledning att föra någon ytterligare argumentering på denna punkt i dag. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 10 och avslag på reservationen.

Herr talman! På grund av finalstämning skall jag fatta mig kort. Jag vill ändå konstatera att de ekonomiska kalkyler som upprättades 1980 pekade mot att Sydgasprojektet även ur ekonomiska aspekter skulle bli en mycket god affär. Tyvärr visar nu aktuella utvärderingar att projektet, när det gäller de första driftåren, kommer att visa stora årliga underskott. Det är framför allt ökade investeringskostnader, energibesparingar och ökad konkurrens från alternativa energislag, främst elkraft och fjärrvärme, som försämrat kalkylerna. Som redan berörts av andra talare före mig har möjligheterna till en avveckling av Sydgasprojektet helt eller delvis undersökts från svensk sida. Men det har inte varit möjligt att utan stora ekonomiska uppoffringar från svensk sida befria oss från avtalet med Danmark. Nu sitter vi där vi sitter. Genom propositionen föreslår nu regeringen olika åtgärder för att säkerställa ett genomförande av projektet i stort sett enligt tidigare fastställd planering. Vi är från folkpartiets sida medvetna om att Sydgasprojektets fortsatta utveckling och förverkligande innebär vissa ekonomiska risktaganden, inte minst från statens sida. Men när man ser på de olika alternativ som står till förfogande, så ter det sig riktigt att ansluta sig till regeringens nu framlagda förslag. Mot den bakgrunden, herr talman, yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 10.
Herr talman! Behandlingen av detta betänkande i näringsutskottet har varit befriad från allvarligare politiska motsättningar och har främst berört en intressant och omfattande genomgång av vad som förekommit i dessa frågor. Norden som hemmamarknad är ett sedan länge eftersträvat mål för Nordens industri. En nordisk aktiemarknad och möjligheten att åstadkomma nordiska företag är exempel på medel för att nå det målet. Åtskilliga utredningar har företagits, vilket redovisas på ett föredömligt sätt i betänkandet. Det räcker inte längre med utredningar. Vi måste övergå från utredningar och funderingar till politiska initiativ. I utskottsbetänkandet redovisas en viss politisk inställning, som går i den riktningen. De borgerliga ledamöterna i utskottet har emellertid funnit skäl att reservera sig till förmån för krav på regeringen när det gäller politisk handling.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

Jag skall be att få yrka bifall till reservation 4 i det nämnda betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Som det är nu är det helt meningslöst att försöka föra någon sakdebatt i denna i och för sig viktiga fråga. Jag ber bara att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 14 och avslag på reservationerna.

Herr talman!
Herr talman! Utskottet föreslår i betänkandet nr 12 att aktiekapitalet i PK-banken skall utökas. Lagen om bankrörelse måste uppfyllas med dess kapitaltäckningsregler, när en utökning av verksamheten nu kan förutses. Det har förutsetts ske genom en börsnoterad nyemission. Sedan utskottsbetänkandet justerades, har det visat sig att frågan om kapitaltillskottet bör övervägas ytterligare. Herr talman!

Av den anledningen känner jag mig nödsakad, i avvaktan på någon annan information från utskottets ordförande, att yrka avslag på återremissyrkandet. Av den orsaken måste jag också beröra två av de reservationer som fogats till betänkandet, nämligen de reservationer som är gemensamma för de tre icke-socialistiska partierna. Reservation 2 ger klart uttryck för en gemensam syn på att PK-banken i sin helhet bör privatiseras. Vi anser att det inte längre finns några bärande motiv för att bibehålla en statlig affärsbank. Den är snarast en kvarleva från ett äldre skede i bankväsendets utveckling. Dessutom kan statsfinansiella skäl åberopas för en försäljning av aktieinnehavet i PK-banken, förutom att en kanske kompetentare styrelse kan erhållas. En utförsäljning skulle inbringa ett icke föraktligt kapitaltillskott till statskassan. I reservation 3, som kanske är något mer anmärkningsvärd, har samtliga tre borgerliga partier med hänvisning till tidigare motionsyrkanden i år uttalat att staten endast i undantagsfall bör äga företag. Reservanterna kräver även en plan för försäljning och börsintroduktion av statliga företag, bl.a. inom Statsföretagsgruppen. Den senare reservationen visar klart och entydigt en stark viljeinriktning och tilltro till att privata och enskilda ägare är kompetentare och bättre skickade att driva många av de statliga företagen. Företagen skulle därmed ges en bredare kapitalbas, samtidigt som ökat kunnande skulle tillföras dem. Därutöver skulle även öppnare och friare konkurrens kunna etableras på vissa marknader. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3.
Herr talman! Näringsutskottets värderade ordförande fattade sig kort. Jag kan ha förståelse för det. Han räknar väl kallt med att få tillräckligt stöd i riksdagen för det yrkande han ställde utan en mer omfattande motivering. För min del beklagar jag yrkandet om återremiss till utskottet. Vi har visserligen fogat reservationer till utskottets betänkande och var alltså inte helt belåtna med regeringens och utskottsmajoritetens förslag. Vi vill att man skall gå längre, dvs. man borde föra ut delar av den nuvarande aktiestocken i PK-banken på börsen. Om det är detta som avses med återremissförfarandet, har jag naturligtvis inget emot en återremiss, men jag har inte kunnat tolka utskottsordföranden på det sättet. Ärendet har ju sin upprinnelse i att PK-banken är i behov av att öka sitt aktiekapital. Man har därvid gjort en framställning till regeringen om en nyemission, varvid staten skulle avstå från sin företrädesrätt att så som aktieägare teckna nya aktier och hela emissionen i stället säljas över Stockholms fondbörs. Det har också regeringen föreslagit i sin proposition nr 70, och näringsutskottet har med undantag av vpk-ledamoten ställt sig bakom det förslaget. Förslaget om att sälja ut en del av den nu helt statliga bankens aktier är ingalunda ny. Riksdagen behandlade frågan så sent som i våras i samband med propositionen om de statliga företagen. Redan då hävdade vi från centerns sida att man borde sälja ut delar av exempelvis PK-banken. Vi röstade också för det här i kammaren. Den linjen följer vi upp i höst, när vi i partimotionen nr 100 från centerpartiet tar upp frågan om utförsäljning av vissa statliga företag via börsen. Som vi påpekar i reservation 2, skulle en privatisering av PK-banken inte bara innebära att staten tillförs avsevärda ekonomiska resurser, det skulle också verka vitaliserande på banken och stärka dess ställning hos allmänheten. Egentligen kan jag inte se vad vi skulle vinna på en återremiss till utskottet. Jag är väl medveten om att PK-banken är i ett besvärligt läge genom dens.k. Raineraffären. Men jag kan inte se att banken hamnar i en bättre situation genom att riksdagen uppskjuter beslutet om försäljning via börsen av den tilltänkta nyemissionen. Tvärtom kommer det att skapa ytterligare oklarhet och nya spekulationer, vilket bara kan försvåra och förlänga arbetet med den nyorganisation som pågår och som vi har kunnat följa i massmedia. Jag kan mycket väl förstå om det just nu inte är rätta ögonblicket att gå ut på börsen med en nyemission. Men varken propositionen eller utskottets betänkande innehåller några tidsramar, och jag menar därför att det skulle ha varit klargörande för det framtida arbetet om riksdagen redan nu hade tagit det beslut som utskottet var så gott som enigt om. Herr talman! Eftersom vi inte har fått något besked om vad en återremiss till utskottet kan komma att ha som materielt innehåll, yrkar jag avslag på återremissyrkandet. Om frågan skall avgöras nu, yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3 och i övrigt till utskottets förslag.
Herr talman! Folkpartiet har givetvis inte haft någon anledning att gå emot det här aktuella regeringsförslaget, som alltså innebär att staten avstår från sin företrädesrätt vid en tänkt nyemission i PK-banken. Vi har tidigare vid diskussioner om statligt företagande nämnt just PK-banken som ett exempel på onödigt statligt engagemang. Vi har därför accepterat detta förslag och betraktat det som ett välkommet nytänkande från regeringen. Däremot har vi inte kunnat ställa oss bakom finansministerns uttalande att staten inte bör ”avyttra någon del av sitt nuvarande aktieinnehav”. Förslaget innebär ju att staten avstår från att teckna aktier vid en nyemission. Vi menar att staten mycket väl kan avyttra hela eller delar av sitt aktieinnehav i vissa statliga bolag. Man inte bara kan utan bör också göra det. PK-banken är som sagt ett bra objekt av flera skäl. Mot denna bakgrund är det dubbelt olyckligt om det nu skulle visa sig att denna nyemission vid Stockholms fondbörs inte blir av. Bankstyrelsen säger att en ökning av aktiekapitalet är ofrånkomlig. Alternativet till börsintroducering är alltså ökat statligt engagemang. Herr talman! Jag kan förstå om man vill avvakta något med den planerade nyemissionen, men det är inget godtagbart skäl för att riksdagen inte skulle fatta beslutet i dag. Jag yrkar därför avslag på återremissyrkandet.

Herr talman! Jag ber, på vpk-gruppens vägnar, att få ansluta mig till yrkandet om återremiss. Jag är mycket förvånad över att de tre borgerliga partierna inte ansluter sig till samma yrkande. Om de gjorde det, skulle de få tillfälle att spela upp sina utförsäljningsballader dubbelt så många gånger som annars.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 11 finns tre reservationer. Två av dessa är moderata. Det är viktigt att svensk industri förmår att hävda sig på den avancerade teknikens område. Den främsta möjligheten för statsmakternas bidrag till detta är att skapa gynnsamma förutsättningar för effektiva och lönsamma företag. Av dessa skäl är det viktigt att statsmakterna genom utbildning och forskning inom nya teknikområden skapar goda förutsättningar för rekrytering av kompetent personal och teknik. Sveriges statsfinansiella läge medger dock inte att man även på detta mycket angelägna område satsar nya friska pengar från andra områden. I stället vill vi omprioritera och omfördela redan befintliga anslag. Vi menar att man bör ta ställning till medelstilldelningen för de olika delprogrammen först i samband med prövningen av statsbudgeten för kommande budgetår. Först då kommer även regeringen att kunna precisera närmare omfattning och inriktning av programmet under hela femårsperioden. Utöver detta kan anföras att resultatet av pågående utredning inom universitetskanslersämbetet om forskningen på mikroelektronikområdet därmed kan avvaktas. Vad gäller programmet för industriell utveckling anser vi att kostnaderna för denna teknikupphandling bör prövas inom resp. upphandlande myndighet vid bedömningen av budgeten för kommande budgetår. I reservation nr 3 avvisar de moderata ledamöterna i utskottet majoritetsskrivningen om att sprida den s.k. CAD CAM-området. En forcerad utbyggnad av centralerna kan därför endast leda till en besvärande konkurrens om befintlig personal. En lugnare utveckling av redan nu befintliga eller planerade centraler anser vi därför vara motiverad. Det finns all anledning att avvakta den erfarenhet som vunnits på området innan nya betydande investeringar skall göras. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 i näringsutskottets betänkande 11. Jag har för avsikt att begära votering och rösträkning angående reservation nr 2.
Herr talman! Vi har från folkpartiets sida i huvudsak accepterat detta program för mikroelektronik. De kritiska synpunkter vi haft har vi dess bättre fått gehör för i utskottet. Däremot är vi kritiska mot den utökning av s.k. CAD CAM-centraler.

Herr talman! Avsikten med regeringens förslag angående ett nationellt mikroelektronikprogram är enligt propositionen dels att förhindra att Sverige sackar efter i den industriella kapplöpningen, dels att höja beredskapen och det nationella oberoendet på det så strategiska mikroelektronikområdet. Vpk har länge hävdat att det är viktigt att Sverige blir mera oberoende på dataområdet. I dag är vi alltför beroende av import av både komponenter, hela datorer och systemvaror. Beroendet riktar sig framför allt mot USA. Även om vi kan tycka att det är positivt att något ändå görs nu, har vi från vpk haft anledning att rikta viss kritik mot propositionen. Vi tycker inte att regeringen har tillämpat den helhetssyn på datafrågorna som slogs fast av riksdagen våren 1982 i samband med behandlingen av propositionen om samordnad datapolitik.

Man vill alltså från remissinstanserna prioritera de övriga bitarna i informationsteknologiprogrammet lika högt — de som i dag inte finns med i förslaget, bl.a. av det skälet att de fortfarande befinner sig i planeringsstadiet. Vi kan ha förståelse för att regeringen ändå vill komma i gång med första byggstenen. Utvecklingen går ju oerhört snabbt, och det gäller att inte förlora tid. Vad som inger farhågor är det uttalande som görs i propositionen om de övriga delarna av mikroelektronikprogrammet. Där står: ”Jag finner det dock värdefullt om pågående och planerade aktiviteter och resurser inom informationsteknologiområdet kan samlas till ett enhetligt och väl avvägt program, som utarbetas gemensamt av berörda organ. En utgångspunkt för detta arbete bör vara att erforderliga resurser för programmets genomförande planeras inom befintliga kostnadsramar.” Det är de tre sista orden som är så anmärkningsvärda. Regeringen anser sig alltså kunna satsa nästan 300 miljoner på mikroelektronikprogrammet, medan man för övriga byggbitar i programmet för informationsteknologin inte skall få några pengar alls att röra sig med. Utskottet framhåller önskvärdheten av balans i de framtida statliga insatserna på informationsteknologins område. Det är ett viktigt uttalande och något helt annat än propositionens propåer om befintliga resurser. Vi har med det uttalandet kunnat acceptera den satsning som nu görs, och vi utgår från att motsvarande satsningar kommer att göras på de andra programmen inom informationsteknologins område. Vi lär i annat fall återkomma till frågan. Vi lägger i samband med propositionen också fram förslag om en nationalisering av dataindustrin. Det är förslag som vi framfört tidigare. Vi anser att vi först när en satsning av den typ som föreslås i propositionen kombineras med ett uppbyggande av en samhällsägd dataindustri kan uppnå ett verkligt nationellt oberoende på detta område. Det är fråga om att få kontroll över forskning och utveckling, om att inte lämna över dessa viktiga frågor till stora, multinationella bolag. De har, även om de är svenskägda, sin tillverkning, utveckling och forskning inte bara i Sverige utan också i andra länder, och vi har inte några som helst garantier för att dessa företag inte i en framtid kommer att helt flytta ut från Sverige. Det är enligt vår mening av stor betydelse för den framtida samhällsutvecklingen att datautvecklingen är samhällskontrollerad. Det är ju inte bara en fråga om hur datatekniken används, som många ofta säger i debatten, utan det är också en fråga om vilken teknik som utvecklas, vad man väljer att lägga forskningspengarna på. Vi anser att samhällsinflytandet måste finnas med också i det första steget, dvs. i själva tillverkningen av datatekniken. Vi har i vår motion redogjort för vår syn på dessa frågor. Vi anser att det behövs en utredning med den inriktning som jag redogjort för. Jag yrkar därför bifall till reservation 1, som föreslår en sådan utredning.

Herr talman! Det är glädjande att se att kammarens ledamöter finner så stort intresse i det nationella mikroelektronikprogram som föreslås i regeringens proposition nr 8. Mikroelektronikprogrammet syftar till att stärka Sveriges förmåga att konstruera och tillverka mikroelektronikkomponenter. Programmet grundas på ett förslag från STU och utgör det första byggblocket i ett planerat informationsteknologiprogram. Näringsutskottet tillstyrker det av regering I betänkandet från näringsutskottet och i regeringens proposition redovisas en av STU utarbetad skiss till ett samlat, brett upplagt informationsteknologiprogram. I programmet ingår tre block. Det första blocket benämns Komponentteknologi. Det syftar till utveckling av industriell kapacitet för tillverkning av mikroelektronikkomponenter och innefattar ett antal konkreta insatser under en femårsperiod i fråga om utbildning, teknikspridning, grundforskning, målinriktad forskning samt ett industriellt utvecklingsprogram. Elektronik ingår ju i en ständigt ökande andel av den svenska industriproduktionen. Utvecklingen på elektronikområdet får därför mycket stor betydelse för en allt större del av den svenska industrin. Orsakerna till den ökande andelen är att de nya elektroniska byggelement som utvecklas ofta medger billigare och mer användbara lösningar än vad som tidigare kunde åstadkommas med mekaniska eller elektromekaniska utföranden. Mikroelektroniken kan också möjliggöra helt nya produkter, som med tidigare teknik skulle ha blivit orimligt stora, dyra eller helt ohanterliga. Med mikroelektronik avses metoder för att minska de elektroniska komponenterna till omfånget. Den mest framträdande av dessa metoder är den för framställning av s.k. integrerade kretsar. I integrerade kretsar har ett stort antal elektroniska komponenter förts samman på en s.k. halvledarbricka. Inom kretsteknologin skiljer man på standardkretsar och kundanpassade kretsar. Med standardkretsar avses kretsar som har egenskaper som passar för många skilda ändamål och kunder. Med kundanpassade kretsar avses elektronikkomponenter som endast innehåller det som en viss systemtillverkare önskar. De kan därigenom göras mindre till omfånget. Det pågår f. n. en utveckling från standardkretsar mot kretsar som är kundanpassade. Den tekniska utvecklingen från standardkretsar mot kundanpassade kretsar ger Sverige möjlighet att knappa in på det försprång som USA och Japan har. Staten och svensk industri måste gemensamt göra insatser för att dessa nya möjligheter skall utvecklas och ge svensk industri en plats i främsta ledet när det gäller teknikkunnande. Utbildning och forskning måste samordnas med industrins förväntade behov av kompetenta forskare. Forskningen och utvecklingen måste stimuleras, så att en inhemsk förmåga att konstruera och producera komponenter i ökande omfattning säkerställs. Vi har av tradition ett gott systemkunnande i vårt land — framför allt inom kommunikationsoch styrsystemen. Det är därför väsentligt att systemindustrin tillförs kompetenta personer och nya forskningsresurser. Det är av oerhört stor betydelse att rekryteringsunderlaget till de kvalificerade datayrkena breddas. I propositionen nämns — och jag vill understryka detta — att hänsyn bör tas till att kvinnor i dessa yrken och utbildningar utgör en outnyttjad resurs. Informationsteknologiprogrammet har tre block, av vilka det första utgörs av det nationella mikroelektronikprogrammet, som jag i det föregående kortfattat har redogjort för. De två senare blocken har av STU benämnts system resp. relationer. System omfattar utveckling av systemteknologi, maskinoch programvara för data-, kommunikationsoch reglersystem i vid mening samt genomförande av systemprov. Relationer omfattar forskning inom och samverkan med humanoch samhällsvetenskaperna med syfte att dels stötta och vidareutveckla informationsteknologin, dels uppmärksamma och bättre förstå informationsteknologins inverkan på människor och samhälle. Enligt vad utskottet har inhämtat kan ett förslag till samlat informationsteknologiskt program föreligga hösten 1984. Utskottet anser att det är angeläget att arbetet med ett informationsteknologiskt program fullföljs. I center-, folkpartioch vpk-motionerna framhålls önskvärdheten av balans i de framtida insatserna på informationsteknologins område. Statens insatser avseende systemteknik, programmeringsmetodik och relationsfrågor bör således anpassas till de planerade insatserna på komponentområdet i syfte att möjliggöra en motsvarande utveckling. I detta instämmer utskottet. Vpk-motionen yrkar på en utredning om framtida svensk dataindustri. Majoriteten i utskottet anser att det omfattande utredningsarbete som sker inom bl.a. SIND och STU garanterar en insyn på dataområdet. Motionen avstyrks därför i denna del. Moderaterna har i två motioner riktat kritik mot regeringens förslag till nationellt mikroelektronikprogram. Vad som behövs för en framgångsrik utveckling på elektronikens område är, säger moderaterna, inte en industripolitik som stöder vissa företag och styr investeringar. Moderaterna ställer sitt hopp till marknadskrafterna och menar att svenska små och medelstora användare av kretsar kan få sina behov tillgodosedda på den internationella marknaden. Moderaterna anser att den statliga insatsen i stället bör göras inom forskning och utbildning. Moderaterna yrkar avslag på propositionen i avvaktan på en pågående utredning inom UHÄ rörande forskning och utbildning på mikroelektronikområdet. Utbildningsutskottet har yttrat sig över denna del i propositionen. Ej heller utbildningsutskottet finner anledning att frångå propositionen i denna del. Moderatmotionen avslås. Majoriteten i näringsoch utbildningsutskotten kan bara beklaga att moderaterna valt att ställa sig utanför så betydelsefulla delar av en svensk framtidsbransch. I ett par motioner från allmänna motionstiden tas frågan om ett utvecklingscentrum i Sandviken upp. Regeringen har under hösten uppdragit åt länsstyrelsen i Gävleborgs län och STU att i samråd pröva förutsättningarna för att genomföra förslaget. Motionen tillstyrks därför i denna del. I en centermotion från allmänna motionstiden tas frågan om decentraliserade CAD/CAM-centraler upp. I motionen pekas på det s.k. Utskottet kan konstatera att betydande insatser redan görs i frågan om spridning av CAD/CAM-tekniken till mindre och medelstora företag i olika delar av landet. Frågan om decentraliserade CAD/CAM-centraler är inte ny för utskottet. Redan 1982 uttalade socialdemokraterna att det är av största vikt att den kompetens och de resurser som finns på olika håll i landet skall kunna tas till vara. Det s.k. Västerhöjdsprojektet i Skövde har av länsstyrelsen fått fullt politiskt stöd. Tyvärr ställer moderaterna och folkpartisterna i riksdagen inte upp för att ta till vara de kunskaper som denna typ av projekt kan ge.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
Herr talman! Efter den utförliga redogörelse som Birgitta Johansson har givit för detta betänkande skall jag fatta mig mycket kort. Förslaget om rationellt mikroelektronikprogram är enligt vår uppfattning ofullständigt, och det saknade den helhetssyn som bl.a. ingick i det datapolitiska beslutet här i riksdagen våren 1982. Men på främst tre punkter har vi lyckats uppnå klara förbättringar genom utskottsbehandlingen. För det första kräver utskottet ett mera heltäckande informationsteknologiskt program. Ett sådant förslag väntar vi under nästa år. Det skall bl.a. omfatta systemfrågor och relationsfrågor människamaskin, och jag hoppas också att det kommer att ta upp samhällskonsekvenssidan. För det andra har utskottet i uttalandet till regeringen betonat vikten av att möjligheterna till nordiskt samarbete skall beaktas vid utarbetandet av ett informationsteknologiskt program. Det gäller såväl de industriella delarna som övriga delar i programmet. Det är viktigt att små länder utnyttjar möjligheterna till samarbete på just detta område, där främst de stora nationerna, USA och Japan, har ett försteg. För det tredje har vi fått en viktig förbättring genom den ytterligare satsning på CAD/CAM-centraler som vi föreslog i vår partimotion från januari. Det gäller datastödd konstruktion och tillverkning. Det är viktigt att bygga vidare på det som propositionen från 1982 innebar, nämligen satsning på en teknikspridning som också kommer de mindre och medelstora företagen till del. Det finns exempel på detta i olika delar av vårt land, bl.a. i Skövde med omnejd, det s.k. Västerhöjdsprojektet; vid IUC i Skellefteå och på andra håll. Med dessa kompletteringar och förbättringar har vi också lyckats uppnå en bred majoritet för hemställan i näringsutskottets betänkande 11. Härmed yrkar jag bifall till densamma.

Herr talman! I vårt land verkar f. n. ca 2 000 fastighetsmäklare. Hittills har vi inte haft någon egentlig lagstiftning om deras verksamhet. Däremot finns en kungörelse om frivillig auktorisation för mäklare. För sådan auktorisation, som meddelas av handelskamrarna, fordras vissa kunskaper och viss erfarenhet av yrket samt att mäklaren har en fri och obunden ställning. Av de 2 000 mäklarna är ungefär 600 auktoriserade. Bland de övriga finns även alla de mäklare som är anställda i bankägda eller bankanslutna mäklarföretag och som torde väl uppfylla kraven på kunskaper och erfarenhet, men som inte anses uppfylla kravet på obundenhet och därför inte kunnat bli auktoriserade. Bakgrunden till den proposition som behandlas i utskottsbetänkandet är att det år 1975 tillsattes en kommitté, småhusköpskommittén, som skulle utreda frågan om skydd för konsumenterna i samband med köp av småhus. Småhusköpskommittén framlade ett förslag till fastighetsförmedlingslag, innehållande dels näringsrättsliga regler, dels civilrättsliga. I vad gäller den näringsrättsliga delen innebar kommittéförslaget att det hittillsvarande frivilliga auktorisationssystemet skulle bibehållas, men att alla mäklare skulle registrera sig hos länsstyrelsen. Det enda som enligt förslaget krävdes för att en mäklare skulle bli registrerad var att vederbörande betalade en registreringsavgift och kunde visa intyg på att ansvarsförsäkring tecknats för att täcka eventuella skadeståndskrav riktade mot mäklaren. Näringsfriheten skulle alltså inte begränsas — i varje fall inte särskilt mycket — genom kommitténs förslag. Kommittéförslaget innebar i fråga om de civilrättsliga reglerna, alltså mäklarens skyldigheter och rättigheter gentemot köpare och säljare, i huvudsak en kodifiering av hittillsvarande praxis. Regeringens förslag till fastighetsmäklarlag avviker på en mycket väsentlig punkt från kommitténs förslag. Det gäller just frågan om auktorisationen. Regeringens lagförslag innebär att den frivilliga auktorisationen avskaffas och ersätts av en obligatorisk. Kravet för registrering blir nämligen att mäklaren förutom ansvarsförsäkring skall, som det står i lagförslaget, ha tillfredsställande utbildning samt i övrigt bedömas lämplig som fastighetsmäklare — den senare bedömningen skall göras av länsstyrelsen. Regeringsförslaget innebär alltså införande av etableringskontroll för fastighetsmäklare. Vi får en klar inskränkning i näringsfriheten. I vår motion med anledning av regeringsförslaget avvisade vi därför från centerns sida propositionen i den del som gäller de näringsrättsliga frågorna. Motsvarande krav återfinns både i moderaternas och i folkpartiets motioner med anledning av propositionen. Herr talman! Jag vill något återgå till småhusköpskommitténs betänkande. Kommittén, som var parlamentariskt sammansatt, har självfallet även övervägt om det var lämpligt att införa obligatorisk auktorisation i stället för det nuvarande frivilliga systemet. Men en enig kommitté avvisade en sådan begränsning av näringsfriheten. Kommittén har uttryckt detta mycket klart, och jag vill citera ett avsnitt ur kommittébetänkandet som belyser detta. ”Den mest ingripande kontrollen över fastighetsmäklarbranschen skulle kunna erhållas genom införandet av ett obligatoriskt auktorisationssystem. Ett sådant skulle dock innebära en etableringskontroll, eller med andra ord ett näringsförbud för alla som inte uppfyller de krav som uppställs för att få bedriva mäklarverksamhet. Enligt kommitténs mening kan ett sådant system visserligen sägas vara konkurrensneutralt i förhållandet mellan godkända yrkesutövare men innebär — helt naturligt — att konkurrensen begränsas påtagligt ju högre kvalifikationskraven ställs. Alltför höga krav torde också komma att medföra en utglesning av tjänsteutbudet till nackdel för konsumenterna. En sådan konkurrensbegränsning medför ofta skadliga verkningar från allmän synpunkt.” Kommittén säger vidare: ”I Sverige har lagstiftaren hittills varit återhållsam när det gällt att införa obligatoriska auktorisationssystem. Bakom denna återhållsamhet har otvivelaktigt legat näringsfrihetsbedömningar och farhågor för negativa, konkurrenshämmande verkningar från samhällelig synpunkt. Kommittén har för sin del inte kunnat finna sådana missförhållanden inom fastighetsmäklarbranschen att det föreligger skäl att föreslå en obligatorisk auktorisation.” Hur har då remissinstanserna sett på denna fråga? Näringsfrihetsombudsmannen gör samma bedömning som kommittén. Eftersom NO:s uppfattning har grundläggande betydelse för synen på denna fråga, vill jag något citera även det som han framhåller: ”NO konstaterar med tillfredsställelse att kommittén i medvetande om de negativa effekterna från konkurrenssynpunkt avvisar ett obligatoriskt auktorisationssystem. Om någon direkt myndighetskontroll skall införas för fastighetsmäklare är obligatorisk registrering utan lämplighetseller behovsprövning den form som får anses minst negativ från konkurrenssynpunkt. Systemet innebär ingen allvarlig inskränkning i den väsentliga principen om fri etableringsrätt och det får anses vara konkurrensneutralt. NO instämmer härvid i kommitténs bedömning.” En remissinstans som har att se på frågorna ur motsvarande synpunkter är statens prisoch kartellnämnd, och den har också gjort en liknande bedömning. Den framhåller bl.a.: ”SPK finner i likhet med kommittén att ett obligatoriskt auktorisationssystem skulle utgöra ett etableringshinder som kunde få negativa verkningar på effektivitet och prisutveckling i branschen. En etableringskontroll utgör i sig själv en långtgående konkurrensbegränsning. Därtill kommer att den lätt stimulerar till ytterligare konkurrensbegränsande åtgärder bland de företagare som fått tillstånd att etablera sig på området.” Herr talman! Jag vill kort ange skälen till att vi inom centern redan i vår motion motsatte oss regeringens föreslag i vad gäller etableringskontrollen. Vi gör det för det första av näringsfrihetsskäl. För sysselsättning och för ekonomisk utveckling är det viktigt att näringslivet fortlöpande får tillskott av nya företag, vilket allmänt talar emot inskränkningar i rådande etableringsfrihet. För det andra finns det starka skäl att undvika ökning av byråkratin. Det är viktigt att på olika sätt minska antalet regleringar som styr den konkurrensutsatta sektorns verksamhet. Statsmakterna skall enligt vår uppfattning i stället för att öka byråkratin vinnlägga sig om att minska den. Länsstyrelserna, som skulle få ökade uppgifter om regeringsförslaget genomförs, har f. n. knappa resurser. Liksom andra myndigheter måste de alltså klara sin verksamhet inom ramen för sina begränsade resurser. De har enligt vad som anges också svårt att hinna med sina uppgifter. Jag vill peka på vad en länsstyrelse anförde i sin anslagsframställning i somras. Den framhöll att krympningen av resurserna aktualiserar frågan om det är rimligt att länsstyrelsen skall avgöra vilka av de uppgifter som enligt lag, förordning och anvisning ankommer på länsstyrelsen som skall eftersättas. Att under sådana förhållanden pålägga länsstyrelsen en ytterligare uppgift, som regeringsförslaget innebär, är enligt vår mening föga välbetänkt. Ett tredje skäl för oss i centern att avstyrka regeringsförslaget är konkurrenshänsyn. Vi anser att det är viktigt att samhället inte gör sådana ingrepp i en bransch att den fria etableringsrätten onödigtvis försvåras. Konkurrens bör i stället främjas för att en ur konsumentsynpunkt gynnsam prisbildning skall uppnås. Ett fjärde skäl kan vi kalla serviceskäl. En begränsning av den krets som får åta sig mäklaruppdrag kommer att innebära stora nackdelar inte minst för glesbygden. På landsbygden är det vanligt att personer som besitter god erfarenhet, men som inte uppfyller de formella kunskapskrav vilka nu uppställs, hjälper människor med bouppteckningar, arvskiften, auktioner, fastighetsförsäljningar m.m. Med den föreslagna lagen — som socialdemokrater och vpk nu avser att driva igenom — blir det inte tillåtet för en person att exempelvis både upprätta bouppteckning och hjälpa människorna med att sälja dödsboets fastighet. Är det rimligt att personer, trots att de har allmänna erfarenheter, goda kontakter och gott omdöme, skall hindras från den verksamhet som de har skött oklanderligt? Varför skall de hindras endast på grund av att de inte uppfyller de formella kunskapskrav som regeringen nu — i motsats till småhusköpskommittén — satt upp som villkor? Eftersom regeringen — givetvis med full rätt — frångått utredningsförslaget på en så väsentlig punkt som när det gäller införande av obligatorisk auktorisation, har detta förslag inte utsatts för granskning av remissinstanserna med påföljd att regeringsförslaget blivit otillräckligt analyserat. Det framgår bl.a. av de skrivelser som LU emottagit. HSB och Riksbyggen har framhållit att deras upplåtelse av bostadsrätter till blivande bostadsrättsinnehavare inte skulle kunna fortgå med propositionens skrivning. Detta har föranlett majoriteten i utskottet att göra ett tillägg till 2 § med innebörden att just dessa organisationers verksamhet skall undantas från lagens tillämpning. Det är ganska anmärkningsvärt. Sparbankernas Fastighetsbyrå, SPAFAB, har inkommit med en skrivelse där man tar upp två spörsmål. Deras mäklare skulle enligt propositionens skrivning inte ha rätt att fortsätta sin verksamhet, eftersom de inte är auktoriserade. SPAFAB framhåller även att man har en rad ombud på mindre orter. Med propositionens skrivningar är det tvivelaktigt om dessa ombud skulle kunna fortsätta sin verksamhet. SPAFAB:s skrivelse har lett till att utskottsmajoriteten tvingats skriva i utskottsbetänkandet hur förslagen torde böra tolkas och liknande svävande uttryck. Herr talman! Även när det gäller den civilrättsliga delen av regeringsförslaget har vi under utskottsbehandlingen funnit sådana brister att vi i centern, liksom moderaterna, stannat för att yrka avslag på hela förslaget till fastighetsmäklarlag. Motiven till det har Allan Ekström nyss anfört, så jag avstår från att gå in på det området. I en motion från folkpartiet yrkades avslag på propositionen i dess helhet.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

Herr talman! Vi har från folkpartiet i motion 6 yrkat avslag på propositionens förslag till lag om fastighetsmäklare. Eftersom mitt parti inte är representerat i lagutskottet, vill jag något belysa folkpartiets inställning till förslaget. Vi hävdar att nuvarande ordning med frivillig auktorisation i huvudsak får anses tillfredsställande och att den föreslagna lagen inte innebär några påtagliga förbättringar när det gäller kontrollen av fastighetsmäklarnas verksamhet. Den nya lagen leder bara till en ökad byråkrati och inte minst till ökade kostnader för dem som anlitar fastighetsmäklarnas service. Vi är helt övertygade om att konsumenterna gynnas bäst genom att det nuvarande systemet med frivilligt auktoriserade mäklare får utvecklas vidare inom de regler som nu finns på det här området. Då det gäller de näringsrättsliga reglerna i lagförslaget, som också har berörts av tidigare talare, är vi starkt kritiska och vill poängtera att den föreslagna etableringskontrollen är ägnad att motverka fri konkurrens inom mäklarbranschen. Den skulle därmed vara till skada för konsumenterna. Dessutom skulle många människor som i dag servar befolkningen utanför de stora tätorterna med förmedling av fastigheter och andra tjänster inte kunna fortsätta med sin verksamhet på det här området. Martin Olsson har tidigare varit inne på denna fråga. Herr talman! Det finns mycket starka principiella skäl som talar mot de föreslagna näringsrättsliga reglerna. De nu föreslagna reglerna är ett utmärkt bevis på hur regleringar och centralstyrning skapar nya problem och en ny byråkrati. Inte minst bestyrks detta mitt konstaterande av att såväl HSB:s Riksförbund som Riksbyggen och Sparbankernas Fastighetsbyrå redovisar både gränsdragningsproblem och praktiska svårigheter på det här området. Det är problem som inte närmare belysts i propositionen och som fortfarande är olösta. Utskottsbehandlingen har inte lett till resultat på den här punkten. Jag konstaterar också att det lagförslag som vi nu diskuterar är ytterligare en klar dementi när det gäller regeringens och socialdemokraternas löften om att arbeta för ökad frihet och mindre byråkrati för medborgarna. När det anses vara lämpligt kan landets socialdemokratiske vice statsminister slå sig för bröstet och utbrista: Jag är varm anhängare av ökad frihet och slåss mot byråkratin. Men i verkligheten arbetar socialdemokraterna för fler begränsningar och ökad byråkrati. Lagutskottets betänkande 10 anger en sådan färdriktning, inte minst i lagförslagets näringsrättsliga del. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till den reservation som återfinns i lagutskottets betänkande 10.